Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Utrikesministern har tecknat en bakgrund som bl.a. visar att Kosovos parlament upplöstes den 5 juli 1990. Men redan tidigare, sedan flera år tillbaka, har man haft speciella sociala lagar för Kosovoalbaner och även speciella straff. Detta har naturligtvis förvärrats efter den 5 juli. Serbiens polismyndighet utövar direktstyre över hela provinsen. Polisen och milisen har öppnat eld mot folk som har demonstrerat mot de systematiska inskränkningarna i autonomin. Många har dödats. Tusentals albanska barn och ungdomar har tagits om hand på sjukhus för oförklarliga förgiftningar. Jag tog upp detta med vår svenska ambassadör i Jugoslavien när han var här på besök. Han konstaterade att detta förekom och att ingen kunde förklara hur det kom sig att det bara vara albanska barn som blev förgiftade. Det var ca 6 000 barn. Man kan även se detta på den här filmen, som jag har med mig. Jag hoppas att även massmedia och riksdagsledamöter skall se den, nu när utrikesministern och UD har sett den, vilket jag vet. Den är fruktansvärd. Jag orkade se tio minuter av den när jag satt ensam. Man skall nog vara några stycken för att kunna kommentera de hemska bilderna. Även yttrandefriheten har begränsats totalt sedan juli. Detta på grund av att man har ständiga vakter på tidningshuset och TV och radiohuset. Inga albanska journalister får tillträde. De är helt enkelt sparkade från sina arbetsplatser. För övrigt är även tiotusentals albaner ute i samhället utan arbete. Det finns många ute i Europa som har kommenterat detta. T.ex. en belgisk senator, Vili Kujipers, säger att albanernas situation i Jugoslavien är alarmerande. De är utsatta för en terror utan motstycke i Europa av den serbiska polisen. Den är värre än den rasistiska regimens i Sydafrika. Man säger att i dag råder terror i Kosovo och risken är överhängande för inbördeskrig. Hittills har folk tagit till fredliga medel, men deras tålamod tryter. Man försöker t.o.m. skrämma Kosovoalbanerna till tystnad genom att omringa byar, skjuta på oskyldiga människor, döda, såra, misshandla och arrestera kvinnor och barn. Många försöker fly utomlands, bl.a. till Sverige. Dessa flyktingar undan terrorn kräver att bli betraktade som politiska flyktingar och vädjar till regeringen och invandrarverket att informera sig om vad som händer i Kosovo genom att skicka en delegation dit. Jag kom i kontakt med Kosovoalbaner genom att vi har många uppe i Västernorrland. Av 400 flyktingar på Norrfjällsviken var 240 Kosovoalbaner. Jag var där och hälsade på dem i januari. Nu är 70 % av dem tillbakaskickade. Deras fall har alltså hunnit behandlas av invandrarverket, men de har inte betraktats som politiska flyktingar. Jag kan konstatera att de är det. Bland flyktingar i allmänhet har inga varit så nedgångna och haft sådana sjukdomar som dessa Kosovoalbaner där uppe. Det var mycket illa ställt med dem. Som jag ser det tror jag inte man har tagit politisk hänsyn i Sverige när man har utvisat 70 %. Den brittiska parlamentsledamoten Tony Lloyd deklarar att det Europa vi skall bygga inte tillåter förtryck. Vi måste bestämt engagera oss mot den totalitära serbiska regimen. Inte förrän Jugoslavien har löst detta problem kan Jugoslavien få plats i den europeiska gemenskapen. Vi instämmer i detta. Det är ett medel att utöva påtryckning mot den terror som pågår i landet. I år har vi i FN ratificerat konventionen om barnens rättigheter. Bilderna på dessa barn som som lider av förgiftning och där man ser hur de har konvulsioner och hur de skriker, är fruktansvärda att se! Jag tycker att det är fel att man kan tillåta något sådant att ske i Jugoslavien -- mitt i Europa -- utan att föra fram saken i FN. Vi har engagerat oss i problemen i Asien, Sydafrika och Sydamerika. Nu är det dags att vi engagerar oss i vår egen världsdel! Jag vill ännu en gång säga att Jugoslavien står på randen till inbördeskrig. Liksom utrikesministern har också jag träffat honorärkonsulerna som var är på besök, och de intygade att det förekommer polisterror. När jag har pratat med de Kosovoalbaner som finns i Sverige, uppger de att de flera gånger har kontaktat utrikesministern och i fyra fem år utarbetat skrivelser, velat att utrikesministern skall delta i demonstrationer, osv. När jag läser i utrikesministerns svar att Kosovoalbaner tycker att Sverige visar stort intresse för Kosovofrågan, måste jag fråga vad utrikesministern menar. Menar man han massmedia och enskilda? Kanske är det tyst diplomati att utrikesministern inte syns i dessa sammanhang. Jag vill fråga vad utrikesministern har gjort personligen. När man lägger fram det här på FNs bord, bör man komma ihåg att de mänskliga rättigheterna också borde röra barnen. Det skall förrättas ett val den 9 december. Jag undrar om utrikesministern känner till att det valet kommer att bojkottas av alla partier utom Serbiens socialistiska parti. Detta stämmer ju inte alls överens med begreppet demokrati. Jag undrar vad utrikesministern kan göra i detta sammanhang.

Herr talman! Ingen skulle bli gladare, utrikesministern, än jag om vi också tog upp denna fråga i kommissionen för mänskliga rättigheter och skickade en delegation eller en rapportör till I fjol när jag var på utskottsresa till Jugoslavien, fick vi mycket ingående information från en jurist som talade om hur allvarligt läget var redan då -- innan parlamentet upplöstes. Han berättade att kvinnor satts i fängelse utan rättegång, utan att ens ha blivit hörda. En del av dem hade barn eller var gravida. Det enda dessa kvinnor hade gjort var att klaga på tillgången på mat, och blivit rapporterade till myndigheterna. Adam Demaci, journalist och författare som har suttit i fängelse i drygt 26 år, förklarade att han hade haft kontakt med över 100 000 människor och uppmanat dem att inte låta sig provoceras av de serbiska polismyndigheterna. Man kallar honom för Kosovos Mandela. Han vill ha en fredlig lösning av konflikterna, men de serbiska ledarna ignorerar honom totalt. Risken är att det utbryter blodbad. Jag har också träffat en journalist som har varit i Sverige och som talat om att han vill starta ett fredsinstitut i Jugoslavien. Nu söker man nämligen via olika kanaler komma över vapen i de olika republikerna där det råder oro. Det är inte bara i Kosovoprovinsen det är oroligt. Jag ser att Jugoslavien står på randen till inbördeskrig om vi inte agerar. Jag vill att utrikesministern skall göra ett uttalande i denna fråga, precis som amerikanska senatorer har gjort, liksom brittiska och belgiska parlamentsledamöter.Kongressmän från Amerika har också fördömt förtrycket, statsterrorn och inskränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kosovo. Vad jag nu förväntar mig är att utrikesministern går till handling. Filmen visar hur människor med gasmasker slår ner en man. Det är ungefär 20 stycken som omringar honom -- slår ner honom, lyfter upp honom, slår ner honom, lyfter upp honom. Jag kan inte intyga att mannen är alban. Men att det förekommer förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna är helt uppenbart för den som har sett filmen. Jag måste än en gång säga att barnen måste skyddas. De barn som har kommit till Sverige och som har varit i Norrfjällsviken och nu blivit utvisade påstår ju också att de har fått sprutor i magen. Väldigt konstiga saker har hänt! Sex jurister i Örnsköldsvikstrakten har skrivit och rapporterat om det. Det här är inga floskler utan, får man hoppas, en mänsklig redogörelse för vad som pågår. Av dem som har återvänt har de flesta varit tvungna att gå under jorden.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret, som redovisar många bra saker, t.ex. att regeringen är medveten om komplexiteten i det colombianska våldet och att knarkvåldet, tvärtemot de framställningar som ofta förekommer i massmedia, bara utgör en del av detta våld. Det är också bra att utrikesministern vet att kriget mot knarket ofta är ett kamouflerat politiskt våld. Det svenska agerandet i FNs generalförsamling har självfallet också mitt fulla stöd, liksom insatserna genom FNs narkotikafond. Inriktningen av svenskt bistånd med insatser för mänskliga och fackliga rättigheter är riktig, och den bör utvecklas ytterligare. Som jag ser det skall det i dagsläget inte ges några andra former av bistånd till Colombia. Det är också mycket bra att regeringen har tagit upp USAs agerande i Colombia och att detta har skett på hög politisk nivå. Utrikesministern framhåller i sitt svar den möjlighet som den konstituerande församlingen kan komma att innebära. Genom högsta domstolens ställningstagande kommer församlingen att ha utomordentligt stora befogenheter, men det är dess värre egentligen inte med regeringens goda minne. Regeringens linje har hela tiden varit att ge församlingen så små befogenheter och så smal sammansättning som möjligt. namnunderskrifter och deponering av 5 miljoner pesos som villkor för att man skall få kandidera till författningsförsamlingen. Valet den 9 december är alltså inte det politiska etablissemangets förtjänst, utan det har tvingats fram mot regeringens vilja och genom många års kamp från oppositionen. Om den politiska oppositionen och de folkliga organisationerna mot väldigt många odds blir framgångsrika i valet, är risken stor att deras företrädare kommer att mördas lika systematiskt som Unión Patrióticos företrädare. Detta är naturligtvis något som måste förhindras. Allt talar för att om författningsförsamlingen lyckas med sin uppgift, så kommer gerillan att lägga ner sina vapen. Författningsförsamlingen är därför Colombias stora chans, och jag hoppas verkligen att man nu tar den. I sitt svar uttrycker utrikesministern ganska stor optimism om den nya administrationens viljeinriktning. Jag kan hålla med om att det finns en del bra signaler, men det finns också realiteter som pekar i en helt annan riktning. Den 14 november proklamerade Colombias fackföreningsrörelse en generalstrejk. Kraven var mänskliga rättigheter och rätt att organisera sig, och man motsatte sig den ekonomiska politiken, privatiseringen och den arbetsrättsreform som jag beskriver i min interpellation. Det är alltså fråga om krav som är högst legitima i en demokrati. Men med stöd av undantagslagarna förbjöd president Gaviria alla medier att rapportera om strejken och om dess förlopp. Han beslöt också att var och en som deltog i strejken kunde avskedas med omedelbar verkan. På grund av censurdekretet är det svårt att veta vad som egentligen hände under strejkdagen. Men vi vet i alla fall att en av bondeorganisationerna har fått ett fyrtiotal av sina medlemmar arresterade och att två har dödats i provinserna Cauca och Sucere. Vi vet också att tre fackföreningar inom teleområdet, på grund av sitt deltagande i strejken, har upplösts av regeringen. Hela sanningen lär vi väl aldrig få veta, men det här är inte åtgärder som stärker Gavirias demokratiska trovärdighet. Tyvärr finns det många länder på jorden där våldet och den mänskliga förnedringen är ännu större än i Colombia, men det får inte innebära att vi lämnar Colombia därhän. Jag uppfattar utrikesministerns avslutande försäkran som en garanti för att den svenska regeringen inte kommer att göra detta.

Herr talman! Narkotikan hotar människors liv och hälsa. Narkotikaprofitörerna hotar också på sikt hela den sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen i flera länder, inte minst i tredje världen. Hanteringen ger dessutom förskräckande exempel på miljöförstöring, rättslöshet och våld som en hämningslös narkotikahandel för med sig. Colombia i slutet av augusti för att studera de projekt som utrikesministern nämnde i sitt interpellationssvar. Vi studerade UNFDACs projekt, som syftar till att få bönderna att odla andra grödor.

I de områden som berörs av FN-projektet planeras och genomförs en samordnad landsbygdsutveckling, som skapar grundförutsättningar för förbättrade levnadsvillkor såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt. Insatserna görs inom såväl jordbruk, kommersialisering, kommunikationer, sjuk och hälsovård som utbildning. Detta projekt har ett mycket stort socialt inflytande. Bondefamiljernas totala sociala situation har lyfts. Projektet har med andra ord fått karaktär av landsbygdsutveckling i bästa mening. Ett betydelsefullt inslag i den colombianska regeringens krig mot knarkmaffian är att strypa tillförseln av kemikalier m.m. som behövs för raffineringen. Det är en av hörnstenarna i kampen mot kokainet. Dessa lösningsmedel vållar ju enorma miljöproblem, eftersom de rinner direkt ut i naturen från alla de laboratorier som finns i Andernas djungler. De inledande raffineringsprocesserna skapar dessutom slaggämnen som också de vållar stora miljöskador. Avgörande för framgång för detta biståndsprojekt som Sverige är med och betalar, är att USA och västvärlden slår sönder narkotikamarknaden. Så länge som det finns en efterfrågan, som dessutom betalar bra för sig, finns det alltid producenter och distributörer. De slutsatser som vi riksdagsledamöter drog efter att ha varit i Colombia under nästan en vecka blev följande. För det första måste hela kedjan från produktion via distribution till konsumtion attackeras. Insatserna skall samordnas. Kampen måste vara uthållig. För det andra är FN-projektet i Colombia framgångsrikt och värt fortsatt och utökat stöd under lång tidsperiod framöver. Ersättningsodlingar av detta slag är sannolikt den enda framgångsrika lösningen för Latinamerika. För det tredje har multilaterala biståndsinsatser större förutsättningar att lyckas än bilaterala -- i varje fall på detta område. För det fjärde måste marknaden i västvärlden utrotas genom mer verkningsfulla åtgärder. Lagstiftningen måste skärpas. Vi måste få striktare vårdlagar och starkare markeringar på påföljdsområdet när det gäller den lag som vi i Sverige har stiftat som förbjuder konsumtion av narkotika. För det femte måste informationsinsatser och opinionsbildning förstärkas. Jag vill mot denna bakgrund, och mot bakgrund av att utrikesministern nämner narkotikaproblemen i sitt interpellationssvar, ställa frågan: Delar utrikesministern de slutsatser som jag redovisade alldeles nyss?

Herr talman! Jag kan konstatera att utrikesministern och jag är överens om en del saker, nämligen att det är bra att vi för en diskussion om neutralitetspolitiken och att det behövs en ny definition av neutralitetspolitiken, både i vad gäller dess funktion i Europa och i världen i övrigt. Vi är inte överens om vad EG har för roll i de andra strävanden som vi är överens om, nämligen målet med en ny världsordning med fred och nedrustning i världen. Jag gör inte samma bedömning som utrikesministern gör om vad EG kommer att bli. Jag tycker inte att talet om EG som en politisk union är missvisande, och jag tycker inte heller att det finns något som talar för att planerna på att den politiska unionen också kommer att utveckla sig till en säkerhetspolitisk och försvarspolitisk union är felaktiga. Det finns mycket som talar för att det kommer att bli så. Jag vill ställa några frågor till utrikesministern med utgångspunkt i de traktat och de paragrafer som redan finns inom EG och med utgångspunkt i de uttalanden som har gjorts under den senaste tiden. Den ena frågan gäller Kol och stålunionens stadgar 59:3 som EG-medlemmar måste underkasta sig. Där framgår det att centrala EG-beslut gäller alla. Det handlar om allokering av Gemenskapens resurser i fall av allvarlig brist på någon produkt inom dess jurisdiktion. Det innebär att en EG medlem i kris eller krigstid kan tvingas leverera strategiska varor till annan EG-medlem på ett sätt som jag menar står i strid med Haagkonventionen om neutrala staters beteende. Jag vet inte om utrikesministern anser att detta är förenligt med neutralitetspolitik. Enligt Euratoms stadgar, § 52, är EG-medlem förpliktigad att underkasta sig Euratoms gemensamma försörjningspolitik och optionsprivilegium beträffande malm, råvaror och speciellt klyvbart material. Det innebär att det knappast, enligt min uppfattning är förenligt med en trovärdig neutralitetspolitik såsom den är definierad i Haagkonventionen. Det kan knappast heller stämma med den svenska uppfattningen om att kärnvapen skall förbjudas och att kärnkraften skall avvecklas. Tycker utrikesministern att detta är förenligt med den svenska neutralitetspolitiken? När det gäller frågan om politisk union vill jag framhålla vad EG-kommissionens ordförande Jacques Delors har sagt för EG-parlamentet. Han hävdar att det kommer att bli en chock för medlemmarna i de nationella parlamenten när det går upp för dem att 80 % av all ekonomisk, social och skatteteknisk lagstiftning inom de kommande tio åren kommer från EG och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna. Detta är ett uttryck för just den politiska union som man nu är i färd med att förverkliga. Vidare har vi frågan om det också skall bli en försvarspolitisk union. Det är många som har uttalat att det är naturligt att en sådan politisk union också följs av en samordning av säkerhetsoch försvarsfrågorna och en samordning av de militära styrkorna. Jaceues Delors sade också i september i en intervju i tidningen Liberation att Gulfkrisen utgör en klar appell för ett Försvarseuropa. Den visar att det har varit önskvärt att gemenskapen skaffat sig en interventionsstyrka. Vidare frågade han om det är möjligt att diskutera en politisk union och gemensamt handlade i utrikespolitiska frågor utan att ta upp säkerhets och försvarsfrågorna. Samma månad sade EGs ministerråd i ett dokument om Gulfkrisen att Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater redan har klart deklarerat att man betraktar alla aggressionshandlingar mot ett eller flera av medlemsländerna som handlingar riktade mot samtliga. Jacques Delors att EG borde skaffa sig en militär insatsstyrka. Enligt Delors måste man förhindra att konflikter blossar upp i tredje världen, och därför är en EG-insatsstyrka inte bara nödvändig utan också en logisk följd av utvecklingen. Departement läsa en intervju med EG ambassadören i Sverige Ivo Dubois. På frågan hur pass troligt det är att EG verkligen får en egen militär organisation svarar han: ''EG kommer att få en militär organisation som komplement till sin gemensamma utrikes och säkerhetspolitik, men det kommer att ta tid. Målet är en federation.'' Det är många som har uttryckt samma sak. När man talar med företrädare för EG och när man talar med personer i Bryssel om den här utvecklingen anses detta vara en självklarhet, precis som det alltid har varit en självklarhet att ekonomiska stormakter också skaffar sig en försvars och utrikespolitiskt verksam gren. Så har det alltid sett ut i historien. Jag kan inte förstå vad det är som gör att utrikesministern inte tror att detta skall bli verklighet, när den historia vi har bevittnat det senaste halvåret visar precis på att tankarna på den monetära och ekonomiska unionen har pressats fram med utgångspunkt i utvecklingen i Östeuropa. Det som har hänt i Gulfen har resulterat i att dessa frågor har kommit upp på dagordningen tidigare. Det EG som Sverige skall ansluta sig till som medlem, om det går som bl.a. regeringen vill, är inte dagens EG utan det framtida EG som är just det EG som jag har talat om. Jag kan inte förstå hur detta inte skulle kunna bli verklighet. Vad är det som talar för att detta inte kommer att bli verklighet?

Herr talman! Det är medlemsländerna som bestämmer EGs utveckling. Därför är det betydligt viktigare att tala och lyssna till vad som sägs i de olika huvudstäderna i medlemsländerna än att lyssna på olika enskilda uttalanden av nog än så viktiga kommissionärer i Bryssel. Till skillnad från Gudrun Schyman delar jag i huvudsak utrikesministerns bedömningar i hans svar på Gudrun Schymans interpellation. Men jag önskar dock att det hade funnits en större betoning och framför allt en klar utsaga att grunden för EGs tillkomst är själva strävan efter fred i Europa. EG tillkom ju efter det fruktansvärda andra världskriget som en klar politisk viljeyttring av ledande framstående politiker i Europa: aldrig mera krig mellan broderfolken. Denna fredstanke har vi i Sverige all anledning att dela och sluta upp kring. Denna fredstanke är även i dag så kolossalt viktig för Central och Östeuropa, där konflikter mellan människor och folk har fått ligga olösta under förtryckets stela yta och nu gör sig märkbara. Också för folken i Centrala Östeuropa är det europeiska samarbetet, den europeiska integrationen, ett hopp och en möjlighet att kunna övervinna de konflikter som är olösta. Jag tycker att det är beklagligt att Gudrun Schyman inte alls kan se detta och den möjlighet som det innebär för de nya demokratierna i Centraleuropa. EG med sin styrka och den möjlighet till ekonomisk utveckling och tillväxt är också hoppet för folken i Central och Östeuropa om att få hjälp i de stora svårigheter som nu väntar dem och som jag tror att vi här i Sverige långsamt kommer att bli allmera medvetna om. EG har en mycket stor roll att spela i det avseendet. Jag tycker för min del att det vore tragiskt om det fredsälskande Sverige inte skulle få en möjlighet att fullvärdigt kunna bidra till detta nya fredliga I ett hänseende håller jag dock med Gudrun Schyman. Jag tycker att det är litet slarvigt uttryckt i utrikesministern svar, att termen politisk union är missvisande. Termen politisk union har funnits med mycket länge, även i EG-bygget, som något slags mål. Det har aldrig definierats. Det något slags mål och begrepp som talar om åt vilket håll man siktar. Långsamt fyller man termen med innehåll. Det går stegvis. EG är traktatbundet. Det är möjligt att se var EG står i dag. Det är faktiskt möjligt att med en viss sannolikhet redan i dag överblicka vart EG kommer att gå. Jag delar utrikesministerns bedömning att vi kommer att se ett förstärkt utrikespolitiskt samarbete. Det kommer att fortsätta att i huvudsak vara av mellanstatlig karaktär, dvs. konsensusprincipen kommer att vara vägledande. När det gäller militära frågor eller militärpolitik kommer det alliansarbete som bedrivs inom Nato att fortsätta att ta hand om de frågorna. Vi har även den västeuropeiska unionen där bara en del av EG staterna är med. Även där finns ett instrument.

Herr talman! Låt mig få börja med att säga att jag uttrycker samma glädje som Sten Andersson när det gällder Bagdadsvenskarna. Låt mig också få säga till Sten Andersson, som uttryckte sin besvikelse över att han inte fick höra på ett meningsutbyte över mellan Margaretha af Ugglas och mig, att jag är djupt besviken över att det inte blev något meningsutbyte mellan utrikesministern och mig. Det är ganska upprörande och nonchalant att å ena sidan säga att man välkomnar den här debatten -- den är verkligen välkommen med tanke på den politiska situationen i landet i dag -- och å andra sidan inte gå upp och diskutera och bemöta frågan. Det är häpnadsväckande och fruktansvärt nonchalant. Jag kan inte förstå hur man kan uppföra sig på det sättet som ansvarig minister i dessa frågor. Så till denna fråga där jag hoppas kunna få ett mera upplyftande och fruktbart meningsutbyte. Jag är inte nöjd med interpellationssvaret och vill därför ställa flera frågor. Våren/sommaren 1987 begärde utrikesministern att Bofors skulle berätta vilka som har tagit emot Boforspengar. Gång på gång framfördes detta. I olika tal i olika sammanhang sade utrikesministern att vapenbyken skulle tvättas. Det gjordes en ganska stor affär av detta politiskt. I interpellationssvaret bekräftar utrikesministern att han träffade Indiens biträdande utrikesminister Natwar Singh den 30 september 1987. Enligt boken som jag har refererat till i interpellationen meddelade Natwar Singh att Bofors väntades lämna mer information som sannolikt skulle vara, enligt ett dokument i boken, besvärande för både Indien och Sverige. Jag har frågat vad som egentligen menas med det. Det står nämligen inte besvärande för Bofors utan för Indien och Sverige. Det här följdes av att utrikesministern kallade till sig Anders Carlberg och frågade honom om kongresspartiet hade tagit emot pengar. Sedan tystnade kritiken mot Bofors och övergick snarare till någon form av försvar för Bofors agerande. I t.ex. ett KU-förhör sade utrikesministern i april 1990 att det ännu inte fanns något som bevisade att det skulle ha förekommit något otillbörligt förfarande när det gäller mellanhänder. Detta sägs trots att Gandhi och Palme i oktober 1985 hade krävt att Bofors skulle ta bort alla mellanhänder. Bofors kontrakt med en helt ny mellanhand som skulle få 3 % av kontraktsvärdet. Samtidigt sade utrikesministern att det inte är bevisat att Bofors gjort något otillbörligt. En annan sak som jag vill ta upp igen är den RRV rapport som har varit hemligstämplad och där det framgår att merparten av provisionen har gått till ett företag som kontrollerades av en indier. Det visste alltså den svenska regeringen. Samtidigt ljög Bofors och sade att man inte hade betalat ut pengar till någon indier. Det var ett påstående som upprepades av Rajiv Gandhi i massmedia i både Indien och Sverige. Jag ställer åter frågan: Varför teg den svenska regeringen om detta? En annan oklarhet i Indienaffären gäller den förre brittiske premiärministern Edward Heath. Vilken roll hade han egentligen? Enligt KU-förhören meddelade han ett besked från Gandhi om att Gandhi var nöjd med den information som Bofors hade lämnat. Jag har i interpellationen frågat vem det här beskedet lämnades till. Det har jag inte fått något svar på. Jag undrar varför Sten Andersson är förhindrad att ge svar på den frågan. I boken sägs det att Heath antagligen arbetade på uppdrag av Bofors mellanhänder och att hans syfte var att mörklägga den här affären. Jag ställer naturligtvis frågan: Reagerade inte Sten Andersson över att Heath plötsligt dök upp i Boforsaffären? Vad hade han egentligen med saken att göra? Jag skall summera de här nya frågorna som jag hoppas att jag får ett svar på eller åtminstone kommentarer till varför jag inte får svar. Är det riktigt att Natwar Singh den 30 september 1987 sade att Bofors förväntades lämna uppgifter som sannolikt skulle vara besvärande för både Indien och Sverige? Hur reagerade utrikesministern på det här beskedet, och var det detta besked som var anledningen till att Anders Carlberg två dagar senare fick frågan om det hade gått pengar till kongresspartiet? Varför upplyste inte den svenska regeringen inte den indiska regeringen om vad som stod i RRV-rapporten, som ju klart och tydligt visade att Bofors ljög om frågan om mellanhänderna? Slutligen vill jag fråga: Anser utrikesministern fortfarande att det ännu inte är bevisat att Bofors agerat felaktigt när företaget tre veckor efter sitt löfte om att det inte skulle förekomma mellanhänder tecknade ett nytt kontrakt med mellanhänder? Anser utrikesministern fortfarande att Bofors har agerat på ett tillbörligt sätt, eller vill Sten Andersson i dag ta tillfället i akt att rikta kritik mot Bofors? Anser Sten Andersson att den här vapenbyken nu är tvättad? Om inte, vad tänker Sten Andersson göra för att få den tvättad?

Herr talman! Jag skall inte göra samma taktiska miss som Sten Andersson och sitta kvar i bänken. Jag undrar bara vilken taktik det var. Jag ser Sten Andersson som en mycket slipad politiker som har varit med i politiken betydligt längre än jag. Man kan verkligen undra vilken taktik som ligger bakom, men vi kan ha den debatten vid ett annat tillfälle och hoppas på ett bättre resultat. Uttalandet om att byken skall tvättas ordentligt och offentligt vet jag att Sten Andersson har upprepat vid flera tillfällen. En anledning till att detta uttalande inte är trovärdigt är att man inte ville lämna ut RRV-rapporten. Jag har diskuterat den vid många tillfällen här i kammaren, både med Sten Andersson och med Anita Gradin, och jag har undrat och förundrat mig över att inte regeringen har varit villig att släppa på affärssekretessen. Jag har flera gånger uttalat att det är ett tydligt exempel på vems intressen man företräder i den här affären. Sten Andersson säger att det är viktigt att behålla affärssekretessen eftersom den gäller för alla exportföretag och att man annars skulle mista sin trovärdighet i alla exportföretags ögon. Jag tycker inte att det är ett hållbart resonemang eftersom det här är en exceptionell affär där man har all anledning att befara olagligheter och oegentligheter. Affären kom att utspelas på så hög nivå -- det handlar om regeringars fall -- att det finns all anledning att vidta extraordinära åtgärder. Dessa extraordinära åtgärder kunde ingen annan än den svenska regeringen vidta. Det här har varit föremål för prövning i konstitutionsutskottet vilket har lett till att regeringen senare har lämnat ut rapporten. Jag anser att det borde dra eftertankens kranka blekhets skimmer över debatten. Jag vet också att det finns en stor opinion utanför den här församlingen och utanför regeringen som har ställt sig mycket frågande till hanteringen. Sedan vill jag ta upp frågan om samtalen med Jag delar inte utrikesministerns uppfattning om att författaren är konspiratorisk. Jag tycker att han, med samma glöd som Sten Andersson säger sig ha när det gäller att tvätta vapenbyken offentligt och ordentligt, gett sig i kast med dessa uppgifter. Frågan kvarstår ändå: Varför ställdes frågan till Anders Carlberg huruvida pengarna hade gått till kongresspartiet? Vad har den diskussionen med det hela att göra? Jag vill naturligtvis ställa fler frågor, och det får jag göra efter det att Sten Andersson i nästa inlägg har svarat på mina tidigare frågor.

Herr talman! Eftersom tiderna för inlägg blir kortare och kortare så lämnar vi själva tekniken om debattritualerna. Sten Andersson säger att om det föreligger olagligheter så finns det anledning att ingripa. Man kan väl åtminstone tala om oegentligheter i den här frågan. Jag menar att det finns anledning att ingripa när oegentligheterna leder till katastrofala sådana konsekvenser som i det här fallet och när det fanns uttryckliga krav från den indiska regeringen att få se på dessa uppgifter. Sten Andersson säger att man hävde sekretessen, eftersom uppgifterna i alla fall hade kommit ut. Det gjorde man ju inte till en början. Uppgifterna publicerades i bl.a. Dagens Nyheter och man vägrade hårdnackat att lämna ut uppgifterna. Det var först efter en behandling i konstitutionsutskottet som regeringen fick klart för sig att man borde ha lämnat ut dem, vilket den då också gjorde,efter det att en majoritet av konstitutionsutskottets medlemmar sade att det här borde man ha lämnat ut. När det gäller frågan om anslag till fredsorganisationer, till Svenska Freds och skiljedomsföreningen, tycker jag att det är alldeles utmärkt att vi har den ordningen i Sverige. Den skall vi vara rädda om, och vi skall försöka sprida den internationellt. Det tror jag vi är rörande överens om. Att man i detta fall fick möjligheter att köpa in bättre information än KMI visar att de fristående -- utanför regeringen -- som aktivt arbetar med de här frågorna prioriterar annorlunda. De tycker att vapenexportfrågan är av så stor vikt att man vill satsa mycket pengar och resurser på den, vilket man inte tyckte inom regeringskansliet under lång tid. Man lät det hela gå med vänster hand. Det föregick också en mängd oegentligheter där. Hade inte fredsorganisationerna funnits och rotat i de här vapenexportaffärerna, skulle det vara mycket som inte kom fram. Vi kan väl vara överens om att de har gjort ett mycket bra jobb. De har även hjälpt regeringskansliet på traven, så egentligen borde de kanske få ännu mera pengar. En fråga kvarstår ändå, utrikesministern: Tycker utrikesministern fortfarande att det inte är bevisat att Bofors agerat felaktigt när man tecknade kontraktet med nya mellanhänder tre veckor efter det att Palme och Gandhi kommit överens om att det inte skulle få finnas några mellanhänder. Detta upprepades också vid det aktuella mötet med Kan inte utrikesministern i dag uttala kritik mot Bofors agerande i den här frågan? Tycker verkligen utrikesministern att frågan är utagerad? Nu börjar man ju släppa fram information om konton i Schweiz. Därmed blir det kanske möjligt att se vart pengarna har tagit vägen. På vilket sätt tänker regeringen och utrikesministern gå vidare för att få denna vapenbyk tvättad ordenligt och offentligt? Det har varit tyst mycket länge, och därför vill jag veta hur strategin ser ut. Det gäller ju att så småningom få fram en vit klädsam flagga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Inte förrän jag hörde utrikesministerns svar upptäckte jag att ett fel har insmugit sig i min tredje fråga i interpellationen. Jag hade från början skrivit krigsregion. Men nu står det krigsregim i frågan, och det är ju en viss skillnad. Jag förstår att jag inte har fått nåtot svar på den frågan. Ett stort antal gånger under den här mandatperioden har jag stått i riksdagens talarstol och talat i kurdfrågan. Sedan jag senast stod här har det återigen förekommit nya angrepp, brott mot de mänskliga rättigheterna, tortyr, tvångsförflyttningar, censur osv. Men varje gång jag frågat har svaret från olika företrädare för majoritetspartiet varit att det pågår en demokratiseringsprocess och att vi därför skall avvakta och inte störa. Denna process, om den pågått, har i alla händelser inte gällt oppositionella, kommunister eller kurder -- allra minst kurder. Det finns i dag en debatt om detta problem i Turkiet, säger utrikesministern. Det socialdemokratiska partiet i Turkiet, SHP, har lagt fram en rapport om turkiska Kurdistan. Den har inte jag tagit del av. Även i dag skall vi avvakta, observera och se hur det går. Det räcker inte längre, och det är länge sedan det räckte i Turkiets fall. Det pågår ett folkmord i Gulfkrigets skugga. Att dra tillbaka upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna är oerhört. Vi vet att de inte har iakttagits eller respekterats under lång tid, om de någonsin har upprätthållits i Kurdistan. Men erkännandet av att mänskliga rättigheter officiellt inte längre skall iakttas, initierar funderingar på hur förtrycket kommer att trappas upp. Herr talman! Som utrikesminister kan naturligtvis Sten Andersson få alla de uppgifter som jag får, från Amnesty, olika parlamentariker och advokater som besöker eller har besökt Turkiet, olika organisationer osv. Dessutom kan utrikesministern ta del av handlingar som inte jag har fått i min hand. Turkiska regeringen har fått fullmakt från parlamentet att ensam förklara krig. Turgut Özal har ensam träffat Bush och fört alla förhandlingar med USA på egen hand. Tre ministrar har avgått på grund av detta Turgut Özals handlande, senast utrikesministern som inte har fått delta i sådana förhandlingar där han rätteligen borde ha varit med. Repressionen ökar för närvarande i Turkiet, läs Kurdistan. Överguvernörens beslut kan inte överklagas, vilket strider mot grundlagen samt mot Ur en rapport från Amnesty: I sydöstra Turkiet för myndigeterna krig mot det kurdiska folket. Byar utplånas, människor grips, torteras och dödas. Barn utgör inget undantag. Hundratals kurdiska barn, från tio år och uppåt, har torterats i år efter det att ''serihaldan'', upproret, startade i mars. Samma rapporter som tidigare har kommit från Irak kommer sedan relativt lång tid tillbaka från Turkiet. Tusentals byar har förstörts, människor är fördrivna och bor i tältläger. Jag har en berättelse om hur en by, Kuruköy i provinsen Nüsaybin, och dess människor behandlades och vet att detta har upprepats tusentals gånger. Rapporten slutar: Lämna inte befolkningen i de drabbade områdena ensam! Alla demokratiska, nationella och internationella institutioner, press och massmedia, parlamentsledamöter, intellektuella och den allmänna världsopinionen, ni måste agera och bry er om dessa övergrepp mot mänskliga rättigheter och mot människorna i området. Herr talman! Jag vädjar, ber och kräver av Sten Andersson och Sveriges regering och vid annat tillfälle av riksdagen, att Sverige inte tyst skall åse ett folkmord i östra Turkiet, i den turkiska delen av Kurdistan. Sverige sitter i Europarådet tillsammans med Turkiet, Sverige är medlen i FN. Agera i de församlingar där Sverige har möjlighet att göra det! Världsunionen, där vi ingår, borde också tidigare ha reagerat fördömande mot Saddam Husseins folkmord på kurderna i Irak. Men Turkiet har kunnat åse de lama protester världssamfundet utövat mot den grymma behandling som utövats mot den kurdiska befolkningen i Irak: gasbombningar, tortyr, byförstörelse, koncentrationsläger -- barnamord; allt enligt Asia Watch, Amnesty och rapporter från exilirakier, journalister och advokater. Stoppa folkmordet i Turkiet! Det är den slutliga lösning som Turkiets regering eftersträvat i skuggan av Gulfkriget och under åratal i skydd av tal om demokratisering. I dag behövs sanktioner och inte i första hand avvaktan när det gäller Turkiet, inte i första hand bättre affärsförbindelser och ökat antal svenska turister. Sverige skall bryta sin tysta diplomati, när så uppenbara brott begås varje dag mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Dödsstraffen, som man hotar att verkställa, gäller också hundratals kurder, men även andra turkar. Är utrikesministern och regeringen beredda att stoppa allt bistånd till Turkiet? Alla som inte är med oss är mot oss, säger generalstabschefen i Turkiet. Jag anser att vi skall vara emot denna behandling av ett folk. Är Sverige berett att hjälpa byborna vilkas byar bränns ned? Det vore bättre om Sverige skickade bistånd dit och inte 100 miljoner till Turkiet på grund av Gulfkrisen. Är Sverige berett att i stället hjälpa dessa utsatta människor?

Herr talman! Jag ber också att få tacka utrikesministern för svaret. Jag delar utrikesministerns uppfattning om att den kurdiska frågan är Turkiets största inrikespolitiska problem i dag. Sedan blir jag litet beklämd när utrikesministern återigen säger att det finns en början till en debatt om problemet. Det är klart att det pågår en debatt om den kurdiska frågan. Det har det gjort till och från ända sedan 1923. Men det handlar om hur man diskuterar och vad man diskuterar. Utrikesministern hänvisar till SHPs rapport. Det är riktigt att två kurder, en från Hakkariprovinsen och en från Diyarbakirprovinsen, har skrivit en rapport. Det gjorde de inför SHPs kongress, därför att så många hade sagt upp sina politiska uppdrag till följd av att sju parlamentariker blev uteslutna ur partiet när de hade bevistat en kongress i Paris. I rapporten kräver man att kurderna skall få använda sitt språk, men man säger inte i vilken utsträckning, om det gäller i skrift, om det gäller hos myndigheter eller bara hemma hos sig själva. Man kräver att byvaktsystemet skall upphöra och att lagarna från april i år skall tas bort. Den här rapporten kom inte ens upp på SHPs kongress. De två författarna är åtalade. Man kan väl kanske fråga sig vilken status den här rapporten egentligen har. Utrikesministern säger att den turkiska regeringen är på väg att revidera lagstiftningen som begränsar kurdernas rättigheter. Då blir jag väldigt nyfiken. Har utrikesministern konkret information om hur de här förslagen ser ut? De uppgifter som jag har kunnat få fram säger att justitieministern helt nyligen gick ut och deklarerade att man inte alls avser att ändra lagarna. Man avser på sin höjd att mjuka upp dem, i betydelsen att våld inte skall kunna utövas mot överträdare. Vidare sägs att det skulle ligga ett förslag i parlamentet om att man skulle få upprätta ett utskott för frågor om mänskliga rättigheter. För två veckor sedan höll organisationen för mänskliga rättigheter sitt årsmöte. En av deltagarna talade kurdiska vid mötet och en annan tolkade till turkiska. Båda blev arresterade. Vad är det egentligen som hindrar Turkiet att realisera sina påstådda reformförslag? 250 personer sitter i dag med dödsdomar. Några tidningsredaktörer är tillsammans dömda till mer än 700 års fängelse. Det finns en utbredd uppfattning i Turkiet hur man skall handskas med europeisk kritik. Man skall lova ekonomiska fördelar för det aktuella landets industrier. Man skall underlätta för kapital och industriinvesteringar. På det sättet har den turkiska staten mutat många länder i Europa, jag vill säga inkl. Sverige. Man skapar på det sättet en beroendesituation som i sin förlängning innebär att besvärlig kritik uteblir, tystas i Europa. En annan beprövad metod att handskas med det kritiska Europa är att lova förbättringar och reformer. De förbättringar som Turkiet lovade i början av 80-talet, när Sverige och några andra länder anmälde landet till Europadomstolen, väntar vi fortfarande på. Det är svårt att samarbeta med en regim som inte har samma ärlighet i sitt agerande som andra, demokratiska länder. Men skall vi år efter år bara åse det här, när det är så uppenbart att det bara är ord utan handling, att de utlovade förbättringarna uteblir, ja, att det t.o.m. blir värre? När det gäller min andra interpellation, om de kurdiska flyktingarna från Irak, gäller samma sak. För varje gång som västvärlden tror att man skall komma till resultat höjer turkarna ribban. Jag undrar om inte även frågan om flyktinglägren i Turkiet kan tas upp i Europarådet. Utrikesministern säger att man noga kommer att följa utvecklingen i dessa frågor. Jag vill då veta på vilket sätt. Man kan inte bara säga att man kommer att följa frågorna från åskådarplats utan att ha några idéer om hur länge man skall följa frågorna och hur man eventuellt skall agera. Utrikesministern besvarade inte heller min fråga om att använda sig av mekanismen i ESK processen. Jag hörde att utrikesministern tidigare i dag här i kammaren påpekade att man hade använt sig av den när det gällde Rumänien. Varför har man inte redan agerat i Europarådet när det gäller Europakonventionen?

Herr talman! Det var ju också ett grepp -- att peka på öststaterna, precis som om vi hade haft samma möjlighet att påverka utvecklingen i öststaterna som vi har när det gäller Turkiet! Turkiet finns med i Europarådet, Turkiet finns med i ESK-processen. Vi har möjlighet att i olika fora ta upp och protestera mot hur Turkiet behandlar sin stora minoritet. Jag kan på intet sätt förstå Sten Anderssons optimism när det gäller utvecklingen i Turkiet, eftersom det inte går att peka på någon som helst förbättring. Det man ser är försämringar. I onsdags arresterades ansvarige utgivaren för tidningen Ismail Besikci. Rättssystmet där fungerar inte som vårt rättssystem, utan de togs direkt till säkerhetsdomstolen, som själv både åtalar, gör förundersökning och dömer. Tidningsredaktören dömdes till sex år och åtta månader. Detta hände i Istanbul, och det är inte fråga om s.k. terrorister, utan det är fråga om författare, intellektuella och journalister som man fängslar med hjälp av de nya lagarna 424 och 425 från i år. När det gäller lagstiftningen i Turkiet är det inte fråga om att man håller på och förbättrar lagar. Man har kraftigt försämrat lagarna.

Herr talman! Självfallet anser jag Sten Andersson vara också min utrikesminister. Utrikesministern företräder i det här fallet även vårt parti. I Min avsikt med interpellationen var naturligtvis att få svar på alla mina frågor -- men jag väntar mig naturligtvis inte svar på den som det blev en felskrivning i; den var fatal. Medan vi väntar och iakttar Turkiet torteras och dödas tusentals vuxna och barn. Det kan man inte bara passivt åse i land efter land. Det finns andra länder där det är på ett liknande sätt. Ibland ingriper Sverige mycket aktivt, och det tycker jag är utmärkt. Det har vi gjort bl.a. i Palestinakonflikten och på en del andra håll. Turkiet ligger så nära oss, och vi kan ingripa på internationell nivå. Vi kan också ingripa själva när det gäller handelsförbindelser, flyktingpolitik och bistånd. Min uppgift om 100 miljoner fick jag från ett pressmeddelande om att man på grund av Gulfkrisen har skickat 100 miljoner i bistånd till länderna runt omkring, bl.a. Turkiet. Att det bara var 3 miljoner till Turkiet framgick inte av pressmeddelandet. Där angavs ingen siffra för Turkiet, så den uppgiften kan jag inte motsäga. Den upptrappning som har skett framför allt i våras men även sedan augusti är oerhörd. Tidigare var man i Turkiet på väg mot att behandla kurderna på samma sätt som i Irak, men nu kan det sägas vara ett faktum. Även gas har använts, inte i den utsträckning som skett i Irak, men man har alltså även använt gas. Vår handfallenhet när det gällde Irak tror jag har påverkat Turkiet att trappa upp. När blickarna internationellt helt är riktade mot Saddam Hussein och Irak kan man göra saker i Turkiet utan att det internationella samfundet reagerar på ett riktigt sätt. På en massa sätt står vi närmare Turkiet än de andra länderna i det här området. Därför skulle vi kunna göra så mycket mer. Vi väntar fortfarande på att Sverige skall agera -- inte lyssna, iaktta och hoppas utan göra någonting!

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till mig om JAS-projektet. 1. Är det fastställt att JAS-projektet skall fullföljas och att det endast är fråga om att förhandla om villkoren för leveranserna? 2. Finns det några problem främst ur säkerhetssynpunkt med den första leveransen om 30 flygplan? 3. Om det skulle visa sig att rimliga leveransvillkor inte kan erhållas inom skälig tid genom förhandlingar, vilken beredskap har då regeringen att på annat sätt förse flygvapnet med leverans av erforderliga flygplan? 4. Finns något formellt hinder att häva ingångna 5. På vilket sätt påverkar den förändrade hotbilden mot Sverige JAS-projektet? Jag vill inledningsvis hänvisa till det beslut som regeringen har fattat den 22 november i år om fortsatt inriktning av JAS-projektet. Regeringens beslut innebär att något beslut om beställning av delserie 2 inte är aktuellt i närtid. Regeringen delar försvarets materielverks bedömning, som redovisats den 31 oktober 1990 till regeringen, att ytterligare flygutprovning behöver genomföras och att fastare åtaganden från Industrigruppen JAS krävs innan en beställning av delserie 2 kan ske. Det är följaktligen inte fastställt att JAS-projektet skall fullföljas, men det är samtidigt regeringens avsikt att om godtagbar teknisk säkerhet för flygplanen kan garanteras och rimliga villkor kan uppnås i kontrakten med Industrigruppen JAS, så bör projektet fullföljas. Hans Göran Franck har vidare frågat mig om det finns några problem ur säkerhetssynpunkt med de 30 första flygplanen. Den sedan två år pågående flygutprovningen med provflygplan syftar bl.a. till att göra JAS till ett flygsäkert flygplan i serieutförande. Flygutprovningen kommer att pågå minst fyra år till. I flygutprovningen koncentreras arbetet inledningsvis på utprovning av grundflygplanets prestanda och flygsäkerhet. De flygsäkerhetsproblem som fanns i det första JAS-flygplanets styrstystem har enligt försvarets materielverk eliminerats i den version som nu flyger i det andra provflygplanet. Vi kommer inte från statens sida att acceptera någon leverans av serieflygplan vid någon tidpunkt utan att flygplanet är utprovat, användbart och fullt flygsäkert. Detta gäller även de 30 första flygplanen i delserie 1. Hans Göran Franck frågar också vilken beredskap regeringen har att förse flygvapnet med andra flygplan om JAS inte skulle komma att anskaffas. På denna punkt skulle jag vilja säga att regeringen redan tidigare har infordrat och erhållit underlag som visar hur kombinationer av livstidsförlängning av befintliga flygplan och köp av utländska system skulle kunna tillgodose flygvapnets behov. Överbefälhavaren har senast i jauari 1989 redovisat en jämförelse mellan JAS-anskaffning och köp av utländska system. I den jämförelsen förordade överbefälhavaren en fortsatt anskaffning av JAS 39. De nyligen genomförda utredningarna ger oss god beredskap att, om så krävs, med kort varsel starta undersökningar av andra alternativ för flygvapnets flygplansförsörjning. Vi har den beredskap som Hans Göran Franck efterfrågar. Vidare har Hans Göran Franck frågat mig om det finns något formellt hinder att häva ingångna JAS avtal. All försvarsmateriel som upphandlas har i kontrakten väldefinerade hävnings och avbeställningsklausuler. JAS-avtalet innebär inget undantag i detta avseende. Det är noggrant reglerat i avtalet hur ett avbrytande av projektet skall regleras om staten eller industrin väljer att bryta kontraktet. Svaret på denna fråga är följaktligen nej. Avslutningsvis har Hans Göran Franck frågat mig hur den förändrade hotbilden mot Sverige påverkar JAS-projektet. Självfallet påverkar en förändrad säkerhetspolitisk miljö försvaret och därmed även de system som ingår i försvaret. Den säkerhetspolitiska miljön har genomgått dramatiska förändringar den senaste tiden. Vi tycks få en gynnsammare politisk och militär situation i Europa än på många år genom det ändrade öst-- väst-mönstret och den påtagliga nedrustingen i Centraleuropa. Det är utomordentligt glädjande. Samtidigt måste man vara medveten om att den militära kapaciteten hos stormakterna inte har genomgått eller för den delen synes genomgå någon motsvarande positiv förändring i vårt närområde i Nordvästeuropa. Det vi dock kan slå fast är att de generella förutsättningarna för ett stort upplagt angrepp mot Sverige med kort förvarning minskar. Detta innebär inte att vi kan sänka garden i luftförsvaret. Ett starkt luftförsvar är av stor betydelse för att vi i fredstid och neutralitet skall kunna hävda vårt territorium och för att ge oss möjlighet att mobilisera vårt värnpliktsförsvar när vi angrips. Behovet av ett starkt luftförsvar har under de senaste åren också förstärkts genom att den militärtekniska utvecklingen gynnat stridskrafternas rörlighet och transporter genom luften. I ett starkt svenskt luftförsvar utgör ett robotbestyckat jaktflyg den viktigaste komponenten. Olika former av markbundet luftvärn med robotar och kanoner är andra viktiga luftförsvarskomponenter. Vårt jaktflyg består i dag av åtta divisioner JA 37 Viggen och tre divisioner J 35 Draken. De övriga flygplanen kan med begränsad funktion delta i luftförsvaret. JAS 39 Gripens viktigaste funktion blir att ingå i vårt luftförsvar och från mitten av 1990-talet stegvis börja ersätta de äldsta flygplanen. Det slutliga antalet JAS 39 Gripen som kan komma att anskaffas får vi avgöra i kommande försvarsbeslut.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret.

Till detta kommer en rad väsentliga faktorer som gör att en avveckling av hela projektet snarast bör beslutas. Sverige har inte råd att fullfölja projektet i nuvarande ekonomiska situation, som inte kan beräknas genomgå snara förändringar utan kräver mycket betydande besparingar under avsevärd tid. Kostnaderna för JAS-projektet har oavbrutet ökat. Det finns inget som talar för att så inte blir fallet även framdeles. Företrädare för IG--JAS-gruppen har klart uttalat: ''Vi kommer inte att satsa mer egna pengar, vi har satsat 460 miljoner.'' Det kan visserligen sägas att detta belopp till någon del kan vara förhandlingsbart, men det torde vara marginellt, då det enligt nuvarande beräkningar rör sig om kostnader mellan 50 och 60 miljarder för hela projektet, varav hitintills endast 12 miljarder betalats av staten. IG-JAS att man under den första tiden kring leveransen 1993 sänker planens prestanda mer än planerat. Hittills har JAS flugit endast 29 gånger av ett nödvändigt program på ca 2 000 provflygningar. miljarder kronor och flygstopp i 15 månader. Försvarsministern säger att flygprovningen efter alla allvarliga försummelser och incidenter skall pågå minst ytterligare fyra år, vilket betyder att den skall pågå till 1995. Detta kan ur försvarssynpunkt inte anses vara ändamålsenligt. Leveransförseningarna uppgår redan till flera år, och ingen kan bortse från att det finns en påtaglig risk för att de fortsätter. En nedläggning av JAS-projektet hotar inte Saab 2000. Det beskedet gav nyligen koncernchefen Georg Karnsund. Hotet mot den civila flygplanstillverkningen har tidigare utgjort ett mycket viktigt skäl för fullföljandet av det militära JAS-projektet. Detta gäller sålunda inte längre. Sverige har ett starkt luftförsvar och har enligt försvarsministern god beredskap att förnya det även utan JAS. Vi har 49 stridsflygplan per miljon invånare, det överlägset största flygvapnet bland neutrala industriländer. Försvarsministern säger att den militära kapaciteten i Nordvästeuropa inte synes genomgå samma positiva förändring som i andra delar av Europa. Det är hög tid att Sverige tar initiativ i en sådan riktning. Jag har här i riksdagen efterlyst detta och frågade försvarsministern redan i våras om regeringen var beredd att ta något nedrustningsinitiativ i vår egen region. Frågan överlämnades till och besvarades nyligen av utrikesministern här i kammaren. Men initiativen lyser fortfarande med sin frånvaro. Jag kan glädja Roine Carlsson med att tala om att Norges nye försvarsminister Johan Holst nyligen uttalade sig för en norsk nedrustning och sade: ''Om Sverige går in för en omfattande nedrustning är detta inte alls oroväckande för Norge. Vi skulle se ett sådant steg endast som ett naturligt led i den allmänna omvärderingen av säkerhetsläget. Natolandet Norges goda relationer med USA borde skapa goda förutsättningar för en nedrustning också i Nordvästeuropa.'' Tyvärr kan jag inte finna annat än att beskrivningen av hotbilden och säkerhetsläget alltför mycket går i gamla invanda hjulspår. Den synes inte grunda sig på det nytänkande som den internationella utvecklingen på nedrustningsområdet ger anledning till och som kan medföra nedrustning också i Nordvästeuropa. Jag tror att Roine Carlsson, som med rätta uttalat sin stora oro över JAS-projektets hantering av JAS gruppen, inser att det inte är möjligt att få de fastare åtaganden, garantier för flygsäkerhet och rimliga villkor, som ovillkorligen krävs. Regeringens uppdrag till försvarets materielverk bör förändras. Vad jag anfört utgör sammantaget goda skäl för att förslag snarast framläggs till en avveckling av JAS-projektet. Det finns goda förutsättningar för detta. Det är angeläget att det görs på sådant sätt att även verksamma åtgärder vidtas för att det kan ske med bevarandet av sysselsättningen för berörda grupper av anställda inom JAS-projektet. Förtroendet för JAS-projektet är undergrävt hos en bred majoritet av det svenska folket. En avveckling skulle få starkt folkligt stöd. Ett sådant stöd är också möjligt att uppnå här i riksdagen.

Fru talman! Jag instämmer gärna i det Hans Göran Franck sade när han kommenterade försvarsministerns svar. Även jag har funderat en hel del kring JAS-projektet och frågat om JAS planet verkligen behövs. Låt mig utveckla mina synpunkter något ytterligare. När det gäller ett så dyrt projekt som detta måste det ju göras en noggrann prövning. Det måste bero på utvecklingen i vår omvärld om JAS-planet behövs. Man kan spekulera i olika händelseförlopp. Om Sverige går med i EG, vilket för dagen tycks vara så populärt, blir det mest rationellt att ha samma flygplan som finns inom EG. Det är franska Rafale med över 600 provflygningar och mer än 2 000 timmar i luften. Det planet har likvärdiga eller t.o.m. bättre prestanda än de som planeras för JAS och priset är ungefär detsamma. Det pågår också en utveckling av European Air Fighter, som väl inte heller står JAS efter. Trots hjälp av amerikansk och fransk expertis befinner sig JAS-projektet i detta tillstånd av ökande förseningar och fördyringar. Det kan inte vara rationellt med JAS om vi blir med i EG. Man kan också tänka sig en annan utveckling i Europa. Om den blir som miljöpartiet de gröna agerar för och hoppas på, dvs. där alla länder samarbetar genom ESK, ECE och Europarådet på viktiga områden, men länderna har kvar sin självtillit vad gäller basförsörjningen och sitt självbestämmande med respekt för internationella avtal, då behövs inget attackflyg. Möjligen behövs några jakt och spaningsplan. Vi skall komma ihåg att Jaktviggen räcker ännu i 15--20 år. Man kan också tänka sig en tredje utveckling, nämligen en utveckling mot kaos och konflikter i Europa. Då krävs att Sverige har förmåga att upprätthålla sin neutralitet och förmåga att hjälpa flyktingar och arbeta med internationell räddningstjänst. Vidare behövs en militär beredskap och förmåga att försvara ett stort territorium med en liten befolkning. Då kan vi inte satsa en tredjedel av försvarsbudgeten på 140 stridsflygplan som är helt beroende av amerikansk teknologi. Det hjälper inte. Då behöver vi en allmän värntjänst och beredskap för att vara först vid varje angrepp och ha rätt beväpnade människor, dvs. ett tätt territorialförsvar. 140 JAS-plan kan skada eller slå ut flygplan och fartyg samt anläggningar på andra sidan Östersjön, men de kan aldrig hindra eller effektivt avskräcka en folkrik armés inträngande i landet. JAS blir gökungen som kastar ut väsentliga delar av vårt försvar utan att vi ens vet om den blir flygfärdig. För det fjärde kan man möjligen tänka sig att vi kommer i konflikt med ett EG som blivit en aggressiv militärmakt. Möjligen skulle ett fungerande JAS-plan då vara av något värde förutsatt att vi kan påräkna amerikansk hjälp. Även om man, som jag gör här, spekulerar i många olika europeiska utvecklingar är det svårt att se något rationellt behov av JAS. Naturligtvis bidrar JAS-projektet -- om det trots alla dåliga odds tekniskt lyckas -- till att upprätthålla vår stolta flygartradition och till sysselsättning i Linköping och annorstädes samt till att vidmakthålla flygteknisk kompetens. Men vore det inte mer rationellt att ta upp en tillverkning av helikoptrar och små flygplan, som det ju finns behov av inom räddningstjänst och miljövård och som även kan bli viktiga delar i vår militära beredskap? Har regeringen någon planering för sådana alternativa beställningar hos svensk flygindustri?

Fru talman! Även jag är glad över en hel del klarlägganden som försvarsministern har gjort i interpellationssvaret. För någon vecka sedan ställde jag en fråga, men då fick jag inget svar alls. Därför är det bra att kunna återkomma i en något mer utvecklad debatt. Jag skall ställa ytterligare några frågor. Jag delar Hans Göran Francks uppfattning -- och det sägs också i nämnda handling -- att det av många skäl inte är aktuellt med detta projekt. Jag tycker det är bra att få veta att det är fullt möjligt att fortsätta att använda de flygplan som vi redan har om de underhålls och fräschas upp. Det sägs också att det finns en beredskap för att köpa nya flygplan om vi skulle behöva göra det. Jag vill också fråga: När är det dags att ge ett besked? Att långhala frågor och att inte ge besked får ju mycket negativa konsekvenser, inte minst för dem som arbetar med detta projekt. Det skapar osäkerhet hos många. Jag vill därför veta om försvarministern har någon tidsplan för när det är möjligt att fatta ett beslut. Enligt min uppfattning borde man naturligvis fatta beslut genast. Men eftersom jag har förstått att man i regeringskansliet ännu inte riktigt delar min uppfattning, vill jag veta när man tänker sig att göra nästa bedömning. I svaret står att ''om godtagbar teknisk säkerhet för flygplanen kan garanteras och rimliga villkor kan uppnås i kontrakten med industrigruppen JAS så bör projektet fullföljas''. Vad är då ''rimliga villkor''? Det verkar vara ett väldigt tänjbart begrepp. Efter vad jag har förstått av de villkor som har funnits från början och av hur projektet sedan har utvecklats, har det väl redan nu hänt så pass många saker att det skulle vara fullt möjligt för regeringen att avbryta projektet utan att det för den skull på något sätt behöver sägas att man har gått ifrån de överenskommelser som man tidigare har träffat. Förseningarna osv. är väl egentligen tillräckliga skäl för att avbryta projektet. Om det nu inte finns några formella hinder för att avbryta projektet -- vilket det förmodligen inte finns i dag -- vilka kostnader kommer att drabba staten i det fall man väljer att avbryta nu och vilka blir kostnaderna om man väntar? Blir det inte dyrare ju längre man väntar med att ta ställning i denna fråga? Hans Göran Franck berörde de säkerhetspolitiska aspekterna. Där säger försvarsministern att det inte har skett någon förändring i vårt närområde, dvs. i Nordvästeuropa. Tyvärr är det delvis sant. Jag tycker dock att det inte är helt sant, för läget har ändå förändrats om man ser på den totala bilden. Men problemet är att Sverige är så passivt i detta läge och inte tar sådana fredsinitiativ, nedrustningsinitiativ och förhandlingsinitiativ som man skulle önska just för att se till att nedrustningarna och avspänningsprocessen får samma fart i Nordvästeuropa som i Centraleuropa. Där vilar ett stort ansvar på regeringen. Under den tid som man avvaktar JAS-utvecklingen borde man se till att förflytta de eventuella militära hot som finns i dag så att det helt enkelt inte är nödvändigt med denna typ av militära projekt. Jag undrar naturligtvis varför man inte gör det. Vi har från vänsterpartiet motionerat, interpellerat och på alla upptänkliga sätt försökt förmå regeringen att ansluta sig till denna syn att man skall föra en aktiv nedrustningspolitik i Nordvästeuropa. Men det råder en mycket märklig handlingsförlamning i dessa frågor. På frågan om vi har råd eller inte att bedriva denna typ av projekt i vårt samhälle i dagens läge med den ekonomiska situation som vi befinner oss i vill jag svara att det naturligtvis är självklart att vi inte har råd. Det måste vi kunna konstatera även i en vidare ram än att bara se på själva förvarsbudgetens ram. Vi måste agera samhällsekonomiskt. Är det försvarbart över huvud taget att göra denna typ av invesetringar i den samhällsekonomi som vi befinner oss i i dag? Det är här den stora opinionen syns utanför detta hus, i de politiska partierna, i kvinnoförbunden och i ungdomsförbunden -- för att inte tala om fredsopinionen. Man anser att det inte är försvarbart att satsa på JAS-projektet, när man samtidigt tvingas att dra ner på barnomsorg, äldreomsorg, skolor, socialverksamhet, kultur osv. Man ställer dessa sociala verksamheter emot de militära verksamheterna och konstaterar helt logisk och riktigt att det faktiskt är samma pengar som det rör sig om, nämligen våra skattepengar. Man vill uppenbarligen göra en annan politisk prioritering än den som åtmistone hittills har gjorts i regeringskansliet. Jag är helt övertygad om att det, om vi tog denna debatt i dag här riksdagen, skulle finnas en överväldigande majoritet för att avbryta JAS projektet nu. Jag undrar egentligen vem som hotas av en nedläggning. Vi har nu fått helt klart att det inte är den civila flygplansdelen. Det har Saab Scania självt talat om, vilket också är väldigt klargörande och bra. Då frågar jag: I vems intresse fortgår detta projekt? Vad är det som hotar om vi beslutar om en nedläggning av projektet nu?

Fru talman! Jag vill kommentera några av de inlägg som har gjorts här. Jag börjar med att erinra om att bakom JAS-beslutet här i riksdagen stod riksdagens fyra stora partier. Inget av dessa partier har mig veterligt vid något tillfälle hittills ifrågasatt detta beslut. Denna ram tycker jag bör finnas med -- åtminstone vid varje tillfälle då denna fråga penetreras i riksdagen. Ett flygplansprojekt är ett oerhört långsiktigt projekt. Det tar som bekant lång tid att utveckla. Det tar lång tid att färdigställa, och även flygplanens livstid är lång. När det gäller de konkreta frågorna kan jag alltid göra den reflektion som jag har gjort vid några tidigare tillfällen när kommunister uppträder här i talarstolen: Varför är kommunisterna så oerhört intresserade av att Sverige skall försämra sitt luftförsvar? Jag har ställt den frågan många gånger, men jag har hittills aldrig fått något svar. Jag blir litet undrande, när man i inlägg här -- det var en annan talare -- hänvisar till ett NATO-land och vad ett NATO-land kunde göra för bedömning. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att det avgörande är de svenska behoven och den svenska riksdagens bedömning av vad vi skall ha för luftförsvar i detta land. Vi skall ta ställning till våra försvarsfrågor utifrån våra egna bedömningar av vad vi är beredda att satsa för att försvara vårt fina land. Jag fäster därför inte särskilt stort avseende vid vare sig NATOs eller andra parters bedömningar av vad vi skall satsa på eller inte satsa på och vad vi i stället skall göra eller inte göra. En självständig och alliansfri politik förutsätter att vi självständigt gör bedömningar och ställningstagande. Jag kan också konstatera att vårt luftförsvar, flygplan och flygstridskrafter, inte har genomgått sådana positiva reduktioner som andra vapenslag och truppslag har gjort. Min fråga kvarstår fortfarande: Vilket säkerhetspolitiskt svenskt intresse finns för att i detta skede minska på det svenska luftförsvarets kapacitet, när hela vårt system med allmän värnplikt och ett mobiliseringsförsvar förutsätter ett starkt svenskt luftförsvar? Vi skall inte lita på någon annan. Vi skall själva klara av att försvara vårt land. Det har av ett stort antal debattörer ''med stor glädje'' talats om avbeställning, om behovet av JAS och andra alternativ. Ja, som jag har redovisat i svaret är alla andra utländska alternativ för närvarande dyrare. Jag kunde aldrig tro att jag av en ledamot från socialdemokraterna, en från miljöpartiet och en från vänsterpartiet skulle få höra att man är intresserad av utländska alternativ. Det skulle kosta skattebetalarna ännu mer pengar för att få motsvarande effekt. Ni får bestämma er: Antingen skall vi ha ett luftförsvar baserat på svenska flygplan, och då skall vi försöka få fram det till så låg kostnad som möjligt, eller ett luftförsvar baserat på utländsk tillverkning och då kostar det ännu mer. Ingen av er har i varje fall hittills framfört tanken att vi inte skall ha något svenskt luftförsvar. Beträffande bilden av kostnadsökningarna vill jag säga att fakta är följande -- om det har någon betydelse för debatten, vilket jag har anledning att tvivla på. Den ökning som försvarets materielverk under 1990 anmält till regeringen motsvarar en fördyring på ca 18 % sett över hela JAS-projektet från 1982 och fram till år 2002, alltså under en 20 årsperiod. Man kan också säga att JAS för närvarande tar i anspråk 8 % av försvarsbudgeten. Det skulle kanske vara klädsamt att anpassa kraftuttrycken till dessa elementära fakta när vi diskuterar JAS-frågan. Jag vill också säga att jag icke kommer att ta något initiativ till att försvarets materielverk får någon ändrad inriktning på sitt uppdrag av regeringen.

Fru talman! Roine Carlsson säger att ingen har ifrågasatt beslutet från 1982. Det står alldeles klart för alla och envar att det efter att det beslutet fattats, och framför allt under senare tid, har förekommit en mycket stark kritik mot JAS projektet. Roine Carlsson är ju väl medveten om att vad jag framför här har förankring i en bred socialdemokratisk opinion. Till det här kommer att förutsättningarna har förändrats radikalt sedan beslutet fattades. Det framgår för övrigt av Roine Carlssons eget svar att så är fallet. Jag har inledningsvis angett de fem punkter där Roine Carlsson själv medger att ändrade förutsättningar föreligger. Roine Carlsson säger att det måste vara något som är fel när man hänvisar till uttalanden och ageranden i NATO-landet Norge. Han tar också till brösttoner och säger att vi skall handla svenskt och nationellt. Anledningen till att jag berörde vad försvarsminister Holst hade sagt var det som Roine Carlsson framhåller i sitt svar, nämligen att det enligt hans mening inte synes vara en så positiv förändring i vårt närområde i Nordvästeuropa. Han kan i och för sig ha rätt i att det borde ha skett mera, men med anledning härav hänvisade jag till ett positivt yttrande i den delen. Jag kan när det gäller Nordösteuropa påpeka att Kalevi Sorsa för en tid sedan gjorde ett mycket viktigt uttalande i samma riktning.

Fru talman! Försvarsministern säger att det bakom JAS beslutet stod fyra partier i riksdagen och att inget av dem har ändrat uppfattning. Detta är icke med sanningen överensstämmande, och det vet Roine Carlsson. Inte minst gäller detta det socialdemokratiska partiet, där oppositionen är stark i ungdomsförbundet, i kvinnoförbundet och även på en del andra håll. Det finns också inom andra partier en sådan opposition, framför allt i kvinnoförbunden. Det är märkligt om Roine Carlsson inte har haft öronen öppna så pass mycket att han lyssnat på detta. Men det är kanske symtomatiskt att ministrarna i regeringen inte lyssnar på gräsrötterna i sitt eget parti. Det är möjligen det som kommer att bli denna regerings fall. Varför säger kommunisterna hela tiden att Sverige skall försämra sitt luftförsvar, frågar försvarsministern och får det att låta som att vi alltid har velat att ryssen skall komma och invadera oss. Jag vill påstå att så inte har varit fallet, och det har väl nu också visat sig att det inte ens har varit möjligt. Vad vi har hävdat är att Sverige inte behöver JAS-projektet. Det finns inte några försvarspolitiska motiv för det. Det är för dyrt, inte ändamålsenligt och inte avpassat till de hotbilder som Sverige står inför. Det kommer också att urholka det svenska militära försvar som vi hittills har haft. Detta är vad vi konsekvent har påstått hela tiden. Jag vill dessutom påstå att vi har fått rätt. En självständig och allians fri politik förutsätter våra egna bedömningar, säger försvarsministern. Det är jag helt införstådd med. Vi skall därför t.ex. inte gå in i ett medlemskap i EG, eftersom det är en försvarspolitisk allians. Det förutsätter också att vi gör våra egna försvarspolitiska bedömningar. Vad vi borde göra i dag är att se till att vi får en konsekvent militär nedrustning baserad på snabba och effektiva förhandlingsåtgärder om avspänning och nedrustning i vårt närområde. De sakerna hänger faktiskt ihop. Roine Carlsson frågar om vi är intresserade av utländska alternativ, som skulle kosta mer. Dels vet vi att många säger att det inte skulle kosta mer, dels är jag inte intresserad av några utländska försvarsalternativ. Roine Carlsson har själv i interpellationssvaret sagt att det går att förlänga livslängden på de flygplan som vi har. Det är alltså ingen panik i den här frågan. Men jag tror ändå att vi måste vara överens om bedömningen att vi går mot en säkrare värld, inte minst i vår del av världen. Vi går också mot en större förnuftets klarhet, där allt fler människor inser det idiotiska i att satsa pengar, kunnande och andra resurser på destruktiv militär verksamhet. Jag har läst i en artikel att försvarsministern en gång har sagt att vår säkerhetspolitik skall vara trögrörlig. Jag tycker att det är en intressant kombination. Dess värre är det tydligen bara trögheten som har fått fäste.
Fru talman! Försvarministern missuppfattade mig när han menade att jag här skulle plädera för några utländska alternativ. Jag tog upp det franska Rafale-planet med tanke på att vi måste börja tänka på vad som kan hända när vi kommer in i EG. Fyra stora partier här i riksdagen talar sig varma för att vi skall gå in i EG, medan vi i två mindre partier motsätter oss det hela. Men om Sverige kommer in i EG är JAS-projektet inte konkurrenskraftigt -- det är bara så. Det är bara en aspekt på det hela. Vi hoppas att det nu skall bli på ett annat sätt, så att vårt land verkligen kan få ett oberoende, och då måste en så viktig sak som försvaret stå egna fötter. 40 % av betalningarna till JAS-projektet går till utlandet, och styrsystemet är helt beroende av amerikansk teknologi, liksom också mycket av datoriseringen i övrigt. Vad jag pläderade för och vad jag frågade om var om det finns några tankar på att i Sverige börja tillverka helikoptrar och mycket små flygplan, som kan användas i ett verkligt svenskt territorialförsvar.